Herr talman! Jag skulle ha kunnat inskränka mig till att instämma i fru Elvy Olssons anförande. Jag skall bara tillfoga några korta reflexioner eller påpekanden, nämligen att det familjepolitiska program som folkpartiet har dragit upp riktlinjerna för redan för åtskilliga år sedan och lagt fram i motioner vid flera riksdagar ju borde vara kammaren så välkänt, att det inte tarvades någon längre utläggning. Senast i årets remissdebatt tillät jag mig att diskutera denna fråga, och därför ämnar jag nu inte upprepa de argument som då framfördes. Vi är emellertid väl medvetna om att regeringen förbereder ett förslag, som bättre än vad som har skett under senare år skall underlätta den ekonomiska situationen för barnfamiljerna. Inte desto mindre anser dock reservanterna till andra lagutskottets utlåtande, att det finns anledning för riksdagen att göra ett positivt uttalande i fråga om utformningen av den framtida familjepolitiken. Vi beklagar naturligtvis att det statsfinansiella läge som regeringen har försatt oss i inte tillåter en höjning av barnbidragen redan detta år, så urholkade som de har blivit under de senaste åren. Vi anser dock att riksdagen borde uttala sig för en höjning av barnbidragen fr.o.m. nästa år, så att de inom tre år når en storlek av minst 1 200 kronor per barn och år. Närmast föranlett av den utomordentligt korta reservationstiden, ett förhållande som över huvud taget måste betecknas såsom direkt förkastligt, har reservanternas uttalande på en punkt, nämligen om vårdbidraget, fått en i förhållande till vår uppfattning mindre adekvat och kanske inte fullt lycklig utformning. Vi anser att vårdnadsbidragen bör ses i ett större sammanhang och deras praktiska utformning prövas. Meningen är alltså inte att binda samman höjningen av barnbidragen och införandet av vårdnadsbidrag till tid och storlek. Herr talman! Vår motion är i övrigt ett direkt fullföljande av den familjepolitiska linje som vi under ett flertal år arbetat för. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Utskottsmajoriteten och reservanterna är eniga om att den statsfinansiella situationen icke medger en höjning av de allmänna barnbidragen från den 1 juli i år. I anslutning härtill avstyrkes yrkandet härom i motionerna I: 359 och II: 448. Meningsskiljaktigheterna hänför sig till de båda övriga i utskottsutlåtandet behandlade motionsparen. I dessa hemställs om förslag till 1968 års riksdag om sådan höjning av de allmänna barnbidragen att effekten av prisstegringar och skattehöjningar som inträffat efter den 1 juli 1965 elimineras samt därutöver om en reell standardförbättring för barnfamiljerna. Vidare yrkas på en indexreglering av de familjepolitiska förmånerna samt att riksdagen redan nu i princip uttalar sig för att barnbidragen höjs så att de inom tre år uppgår till minst 1200 kronor. Också familjepolitikens framtida utformning i övrigt är med i det skisserade önskeprogrammet. Utskottet avstyrker jämväl dessa motioner. Reservanterna däremot har funnit dem värda att genom riksdagsskrivelse vidarebefordras till Kungl. Maj:t. Såsom framgår av utskottets utlåtande har familjepolitiska kommittén att pröva i stort sett samtliga de i motionerna berörda frågorna. Kommittén väntas framlägga betänkande i ärendet någon gång under innevarande år. Regeringen har uttalat att förslag till familjepolitisk reform därefter kommer att föreläggas riksdagen. Att riksdagen under dessa förhållanden skulle göra något uttalande beträffande den framtida utformningen av samhällets stöd åt barnfamiljerna har utskottet icke funnit motiverat. Jag har för egen del svårt att förstå att barnfamiljerna skulle få ett uns mera under det första året genom ett uttalande i denna riktning, vilket reservanterna vill att riksdagen skall göra. Vi kan inte undgå att även nästkommande år avväga de resurser, som skall avdelas för de familjepolitiska åtgärderna, i precis samma utsträckning som tidigare. Den som följt debatterna i dag har fått en uppfattning om vilka önskemål som förekommer även på andra områden. Polisväsendet måste byggas ut ganska väsentligt, skolväsendet fordrar större insatser, och även beträffande u-landshjälpen, som nämnts i dag, är önskemålen om höjningar under de kommande åren ganska långtgående. Jag kan inte inse att den statsverksproposition, som skall framläggas år 1968, kan uppgöras med mindre än att en avvägning sker mellan samtliga de intressen som verkar för ytterligare åtgärder i syfte att åstadkomma förbättringar på olika områden. De önskemål som har skisserats beträffande höjning av barnbidragen belöper sig till 500 miljoner kronor. Om dessutom vårdnadsbidragen skall införas, tillkommer minst 100 miljoner kronor. Därvid har jag bara räknat med höjningen på 300 kronor av barnbidragen plus de vårdnadsbidrag som skisseras i en av motionerna till motsvarande belopp som det allmänna barnbidraget, d. v. s. 1200 kronor. Därutöver innehåller motionerna långt gående yrkanden om förbättringar för barnfamiljerna. Det finns ju ingen som har något att invända mot själva Önskelistan, men vad utskottet förmenar är att de yrkandena får lov att prövas på samma sätt som andra önskemål och utgifter när vi nästa år skall ta ställning till de resurser som kan stå till förfogande under det budgetår som börjar den 1 juli 1968. Jag tror följaktligen inte att ett riksdagsbeslut nu i den riktning reservanterna önskar kommer att påverka den bedömning som vi måste göra 1968, när besluten definitivt skall fattas. Det gör, herr talman, att jag yrkar bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! När jag talade om vår motion och om en del av det som står i programmet uttalade jag bara förhoppningar om vad som skall komma i förslaget från familjepolitiska kommittén. Vad reservanterna vill att riksdagen skall uttala sig om nu är inte åtgärderna framöver utan ett återställande av förmånernas värde — det är visserligen fattigt att ge barnfamiljerna bara ett löfte om kompensation för den urholkning som ändå har förekommit. Jag kan hålla med herr Werner om att det är mycket litet att ge dem detta löfte. Men när vi har kommit i det läget att vi inte kan skaffa fram pengarna i år, vill vi på det här sättet markera att vi sätter de familjepolitiska åtgärderna i främsta rummet när vi en gång får möjlighet att ta på oss några ökade utgifter. Hade vi haft en indexreglering, hade reglering skett automatiskt och pengarna tvingats fram. Herr Werner talar om att kommunisterna haft motioner om indexreglering. Det är inte enbart kommunisterna. Centerpartiet har under flera år haft förslag i vårt familjepolitiska program både om indexreglering och om att barnbidragen därjämte skulle göras standardbeständiga. Herr Werner sade också att det var dåligt av mellanpartierna att nu inte föreslå någon höjning av barnbidragen — de brukar ju annars inte vara ängsliga för att yrka på ökade utgifter. Jag vill påminna herr Werner om att vi i de fall vi föreslår ökade utgifter också brukar ha täckning för dessa utgifter. Men det var just i år, med det besvärliga läge som vi kommit i, som vi inte kunde skaka fram pengarna. Det är med sorg i hjärtat som vi konstaterar det, men det var tyvärr ingenting annat att göra i år.

Herr talman! Det är en sak i herr förste vice talmannens anförande, som jag inte tycker är fullt konsekvent. Det är att en barnfamilj måste räkna med en inkomstsida och en utgiftssida. Statsmakterna är inte så nogräknade när de lägger på en del på utgiftssidan — man höjer omsättningsskatten och man har höga räntor som föranleder ökade hyror — och så får barnfamiljerna större utgifter. Men när det sedan gäller att kompensera på inkomstsidan säger man, att det kan man inte göra nu, utan man måste avvakta de utredningar som pågår. Om det skall vara logik när det gäller barnfamiljerna, skulle man ju i båda fallen säga, att eftersom man inte gör något åt inkomsterna, så kan man inte heller våga sig på utgifter som ökar barnfamiljernas kostnader. Följden blir nu att barnfamiljerna får bära utgifterna, men får vänta på inkomsterna. Jag menar att detta inte är riktigt konsekvent när man diskuterar barnfamiljernas ekonomi. Därför har vi från centern nu så kraftigt påyrkat att man nästa år bereder utrymme för att kompensera barnfamiljerna. Vad sedan gäller det familjepolitiska programmet är det säkerligen riktigt, som herr förste vice talmannen anförde, att det kostar mycket pengar. Men vi kan glädja oss åt att vi har en produktionsökning som i varje fall inte va rit under tre procent om året, och den skall ju disponeras på något sätt. Om man då tycker att det är en mycket angelägen uppgift att förbättra barnfamiljernas situation och över huvud taget hela familjepolitiken, anser jag inte att man på något sätt skall dra sig för att i bestämda punkter i ett program framföra, hur man menar att det skall bli — även om man ser att kostnaderna förefaller stora i dag. Med hänsyn till den tid som vi beräknar skall åtgå innan programmet blir genomfört tycker jag att programmet är fullkomligt riktigt. Det bör ställas upp, och man bör ha en riktlinje för hur man skall arbeta. Jag tror ati det mycket väl blir möjligt att genomföra det inom en inte alltför avlägsen framtid. Jag ansluter mig till yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag förstår inte var herr Torsten Bengtson hade sin uppmärksamhet när han på basis av vad han hade uppfattat menade, att jag skulle ha varit inkonsekvent i mitt anförande. Jag har inte sagt något annat än att både utskottet och reservanterna är eniga om att det inte finns resurser för en höjning av barnbidragen den 1 juli innevarande år, och jag har svårt att förstå att barnfamiljerna kan ha någon nytta av ett uttalande att man vill göra något till den 1 juli 1968. Jag har inte sagt något om att mittenpartierna har ett behov att tala om vilka planer de har för framtiden, och jag har ingenting emot att det kommer in i riksdagens protokoll, men jag tycker att det kan stanna vid det. Ty det ger absolut inte något större underlag för att låt oss säga välvilligt fördela de resurser som kan stå till förfogande nästkommande år för de ändamål som avser barnfamiljerna. Till herr Werner vill jag säga, att utskottet inte åberopat den sittande utredningen när det avvisat det kommunistiska förslaget om en höjning redan innevarande år. Vi har konstaterat att det inte finns resurser för en sådan höjning den 1 juli 1967. Och vi har sålunda inte knutit dessa motioner samman med det yrkande som avser de två andra motionsparen.

Herr talman! Det motionspar, som behandlas i andra lagutskottets utlåtande nr 4, berör ytterst det materiella innehållet i studiehjälpsreglementets bestämmelser. De ungdomar, som genomgår utbildning på gymnasial nivå, erhåller ett grundbidrag om 75 kronor per studiemånad och har dessutom rätt till tillägg till detta grundbidrag. Tilläggen är i huvudsak av två slag. Resetillägg eller inackorderingstillägg utgår för att bidra till den merkostnad, som uppstår vid resa mellan hemmet och skolan eller vid inackordering på skolorten. Resetilläggen är graderade efter resvägens längd, vilken beräknas på visst sätt. Storleken av resetilläggen bestäms av regeringen. Beslut i övrigt beträffande storleken av det utgående studiestödet beslutas av riksdagen. Den andra formen av tillägg som utgår jämsides med de nu angivna är de inkomstoch behovsprövade tilläggen, och dessa utgår efter prövning av föräldrarnas ekonomi, såvida eleven inte är gift. Detta gäller de s.k. yngre eleverna, d. v. s. de elever som har börjat sin utbildning före 21 års ålder. För elev, vars föräldrar sålunda har en beskattningsbar inkomst under 8 000 kronor, utgår ett inkomstprövat tillägg på 75 kronor per månad under vilken han bedriver studier. Denne elev kan också söka behovsprövat tillägg. Om det beviljas, erhåller han ytterligare 75 kronor i bidrag per studiemånad. Det inkomstprövade tillägget är å sin sida uppdelat i tre klasser på 75, 50 respektive 235 kronor.

Först har man dock rätt till ett fribelopp på 30 000 kronor, och då den behållna förmögenheten överstiger detta belopp, räknas en femtedel därav som inkomst. Motionärerna anser nu, att förmögenhetens fribelopp är för lågt och vill höja det till 40 000 kronor. Efter lottdragning i utskottet har utskottsutlåtandet utformats i enlighet med motionen. I den socialdemokratiska reservationen pekar vi på att den speciella förmögenhetsökning, som enligt motionerna skulle vara huvudmotiv för en förändring, nämligen 1965 års allmänna fastighetstaxering, så var den både förberedd och känd, då riksdagen under våren 1964 fattade beslut om de nu gällande reglerna. I det sammanhanget bör påpekas att riksdagen under behandlingen av regeringsförslaget på denna punkt höjde förmögenhetsgränsen med 50 procent, från 20 000 till 30 000 kronor, sannolikt orsakat just av bl.a. den förestående uppräkningen av fastighetsvärdena. Motionsförslaget innebär därför en fördubbling av beloppet, sett mot det ursprungliga regeringsförslaget, under en tidrymd på tre år. Inom studiemedelssystemet är fribeloppet däremot indexreglerat genom anknytning till basbeloppet. Det räknas där, vilket jag vill betona, på egen eller makes förmögenhet. En förmögenhet understigande sex basbelopp är sålunda undantagen från beräkning av reducering av utgående studiemedel. Med nu gällande basbelopp är det fria förmögenhetsbeloppet inom studiemedelsförordningen 33 000 kronor, och det finns därför en nära överensstämmelse mel lan de båda studiesociala systemen härvidlag. Det måste anses ytterst tveksamt om grunden för beräkning av bidrag, vilka icke är återbetalningspliktiga, skall förändras genom en automatik i förmögenhetsberäkningen. Det är en skillnad beträffande studiemedlen, där huvuddelen av vad man erhåller är återbetalningspliktig och där det gäller den studerandes egen förmögenhet. Den för mig mest bärande motiveringen utöver de jag nu anfört för ett avslag av motionerna är dock, att det inte kan vara rimligt att gå in i ett regelsystem och ändra på ett ställe utan att ta hänsyn till övriga faktorer och därmed skapa en snedvridning av studiehjälpens verkningar. Med detta vill jag inte motsätta mig att det kan finnas anledning att efter någon tids erfarenhet se över studiehjälpssystemets verkningar, men den erfarenheten har vi ännu icke. I en sådan översyn kan självfallet frågan om det fria förmögenhetsbeloppet komma med i diskussionen. I dagens debatt kan man dock icke bortse ifrån att den behållna förmögenheten ändå utgör en ganska god mätare på möjligheten att svara för kostnader av det nu angivna slaget, t.ex. utbildningskostnader för barnen. Nu är jag heiler inte alls övertygad om att ett bifall till motionen får den goda effekt som man tänkt sig. Tvärtom, skulle jag vilja säga. Det ökar bara klyftan mellan de lägre och de högre inkomsttagarnas möjligheter att hålla sina barn i gymnasial utbildning. Med de »högre inkomsttagarna» vill jag i detta sammanhang räkna dem som ligger nära den högsta inkomstgränsen för att erhålla inkomstprövat tillägg. Om någon har en behållen förmögenhet på 29.000 kronor och en beskattningsbar inkomst på 19000 kronor, d. v. s. en reell inkomst på cirka 30 000 kronor, om det gäller familjeinkomst, och motionen bifalles, då kan denna familj öka sin förmögenhet med 10 000 kronor och ändå behålla det inkomstprövade tilllägget på 25 kronor. Denna förmögenhetsökning på 10000 kronor motsvarar en inkomstökning på 2 000 kronor, eftersom endast en femtedel av förmögenheten räknas i detta sammanhang. Om den som har en beskattningsbar inkomst på 7000 kronor, d. v. s. 15 000— 16 000 kronors bruttoinkomst, ökar sin inkomst med 2 000 kronor, förlorar han dels 25 kronor i inkomstprövat tillägg och dessutom i regel ytterligare 75 kronor i behovsprövat tillägg. Det betyder att den som kan redovisa en behållen förmögenhet på 40000 kronor enligt motionärerna får behålla det statliga studiestödet, under det att den som i inkomstläget 15 000—16 000 - kronor ökar sin årsinkomst med 2 000 kronor förlorar 900 kronor i studiebidrag. Att angripa det gällande studiehjälpsreglementet med sådana reformförslag som dem de borgerliga partierna har samlat sig kring är egentligen ganska avslöjande. Och sett mot bakgrund av den debatt, som alldeles nyss fördes i denna kammare och där man talade till förmån för barnfamiljerna, vill jag påpeka att man med sina förslag vänder sig till de familjer som i detta sammanhang befinner sig i de »högsta inkomstlägena». Man lägger inte fram några förslag — det har i varje fall inte skett vid årets riksdag — om att höja gränserna för beräkning av de inkomstprövade studiebidragen för de lägsta inkomstgrupperna. Jag kan förstå det, ty i sådana motioner måste man ju redovisa även de inkomstförstärkningar som man behöver ta till för att motivera ett sådant förslag. Jag vill, herr talman, påpeka att även det förslag som motionerna innehåller kommer att kosta pengar, även om det inte framgår av utskottsutlåtandet. Herr talman! Detta anförande blev kanske något längre än vad som borde behövas, men jag tror inte det skadar att man någon gång friskar upp minnet i dessa frågor och försöker visa att det finns ett sammanhang i studiehjälps systemet och att man inte kan ändra en detalj i detta utan att åstadkomma skadeverkningar på ett annat håll. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som är fogad till andra lagutskottets utlåtande nr 4.

Herr talman! Hur mycket penningvärdet har sjunkit sedan 1964, det kan väl diskuteras. Vi upplever ju indexförskjutningarna och andra statistiska mått på penningvärdeförändringarna, men de redovisar ju inte fulla sanningen, ty penningvärdeförsämringen verkar olika på olika områden. Men så mycket kan vi väl vara överens om som att penningvärdeförsämringen, i Ssynnerhet under åren efter 1964, har varit väsentlig. Vad det här gäller är de inkomstprövade tilläggen enligt studiehjälpsreglementet. Herr Lars Larsson har redogjort för den icke behovsprövade studiehjälpen, men utöver den kommer ju det inkomstprövade tillägget på 75 kronor i månaden, som utgår om elevens och hans föräldrars sammanlagda beskattningsbara inkomst inte överstiger 8000 kronor och sedan minskar alltefter den högre inkomsten. Om elevens och hans föräldrars sammanlagda behållna förmögenhet överstiger 30 000 kronor, jämställs en femtedel av det överskjutande beloppet med inkomst. Det rör sig alltså inte om någon reell inkomst utan det är en inkomst som beräknas på grundval av att man har pengar på banken eller en fastighet. Nu har i motionerna 1:179 och II: 219 yrkats en sådan ändring av studiehjälpsreglementet, att en förmögenhet som icke överstiger 40 000 kronor skall lämnas obeaktad vid bedömning av rätt till inkomstprövat tillägg. Jag vill ytterligare understryka att det här inte är fråga om inkomster, utan man har beräknat inkomst på grund av pengar som vederbörande har i en fas tighet eller på banken. Framför allt genom den senaste fastighetstaxeringen 1965 fick åtskilliga ägare av mindre fastigheter sina förmögenheter uppräknade till över 30 000 kronor. De blir ju inte reellt mera förmögna, utan det är rent formellt; man kan inte uppmäta ett enda öres förbättrad ekonomi. Men denna upptaxering inverkar just på sådana problem som detta. Det räknas plötsligt att de har så stor förmögenhet, som skall jämställas med inkomst, och så får man inte det inkomstprövade tillägget. Här är det inte fråga om några stora förmögenheter. Att det skulle vara fråga om högre inkomstlägen, som herr Lars Larsson ville göra gällande, är ju absolut inte korrekt. I sådana fall får man ingen studiehjälp alls. Utskottets majoritet anser, att det med hänsyn till de förändringar i penningvärdet, som inträffat sedan 1964, finns anledning att räkna upp detta fribelopp för förmögenhet vid prövning av rätten till inkomstprövat tillägg enligt studiemedelsförordningen, framför allt därför att den senaste taxeringen ökat fastighetsvärdena. Jag tycker det är en åtgärd som är helt i nivå med den tidigare familjepolitiska debatten. Det är samma ställning vi här intar, nämligen att vi vill hjälpa barnfamiljerna. Med den motiveringen yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman!

Då får de det fulla inkomstprövade tillägget. Inkomsten är ju där en summa av både elevens och föräldrarnas inkomster. Inte heller en inkomst mellan 8 000 och 12 000 kronor — alltså 50 kronor i månaden i bidrag — är väl ett så högt inkomstläge för en barnfamilj. Vi kommer sedan upp till inkomster mellan 12000 och 20000 kronor. Även en inkomst på 20 000 kronor för en barnfamilj kan väl i dagens läge ändå inte sägas utgöra någon högre inkomst. I inkomstlägen mellan 12 000 och 20 000 kronor utgör bidraget bara 25 kronor i månaden, därutöver ingenting. Jag tycker inte att det är rätt att här tala om några högre inkomstlägen, då det ju tvärtom gäller låga inkomstlägen. Det är inga andra som får dessa inkomstprövade tillägg. Vi vill att barnfamiljerna skall få något större förmåner. Man skall inte räkna med de fiktiva inkomster, som man kan få genom att lägga till del av eventuella förmögenheter. Många förmögenheter ger inte någon större avkastning. Att bankräntorna för närvarande är litet högre än tidigare är en sak för sig; räntor räknas ju helt som inkomst.

Herr talman! Jag tror att inte heller herr Lars Larsson förstår det här riktigt. Det är ju inte fråga om enbart inkomsten, utan också om en beräkning av förmögenheten som läggs till inkomsten. Dessutom gäller det ju en sammanläggning av vad eleven kan ha och vad föräldrarna har. För gifta studerande inverkar makens ekonomi. Det blir fråga om fiktiva tillägg på båda hållen, och i flertalet fall rör det sig sannerligen inte om några stora inkomster.

Herr talman! I studiehjälpsreglementet och studiemedelsförordningen har vi mycket fina värdemätare på den allt effektivare inflationen. Jag ämnar här egentligen tala för en motion, som jag första gången väckte 1964 och i vilken begärdes indexreglering av studiebidragen. På grund av min envishet och inflationens allt större effektivitet bar den motionen blivit dyrbarare att genomföra för varje år.

Prishöjningarna har medfört en höjning av det basbelopp som ligger till grund för de studerandes lån. Lån beviljas nu med 1,4 gånger basbeloppet, vilket innebär en ökning med ungefär 600 kronor sedan förordningen kom till, men studiebidragen har förblivit oförändrade. Vi motionärer har begärt en indexreglering även av bidragssidan, vilket ju vore rimligt, eftersom lånesidan är indexreglerad. De lån som de studerande skall betala igen följer sålunda basbeloppets förändringar. Det vore en gärd av rättvisa att införa samma förfarande beträffande bidragsdelen. Den motion som behandlas i föreliggande utskottsutlåtande har föranlett en reservation, vilken emellertid inte precis till punkt och pricka tillmötesgår motionärerna, som ville ha en låsning till 0,5 ATP-basbelopp per år. Reservanterna föreslår i stället, i likhet med vad som gäller motionens övriga delar, att denna fråga skall bli föremål för en förutsättningslös utredning, alltså inte en fastlåsning till ett visst procenttal av basbeloppet. Herr talman! Jag tycker att det är en mycket rimlig begäran att denna fråga utredes. Jag fäster den största betydelsen vid att dessa studiebidrag blir värdebeständiga och indexreglerade i likhet med vad som gäller på lånesidan. Jag tror det är synnerligen nödvändigt att ta upp denna fråga till utredning. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till den vid andra lagutskottets utlåtande nr 5 fogade reservationen.
Herr talman! Det är riktigt som herr Thorsten Larsson framhåller att det inte är mycket kvar av det ursprungliga motionskravet. Kryddan i anrättningen har offrats på mittensamverkans altare. Jag kan medge att det är fråga om en ganska dyrbar krydda — det skulle nämligen kosta ytterligare ungefär 100 miljoner kronor på driftbudgeten att genomföra motionärernas tankar. Detta betyder alltså, att man på en enda gång skulle lyfta över de i den långsiktiga prognosen under fem år beräknade höjningarna på studiemedelsfonden från kapital. till driftbudgeten, vilken också under samma tidrymd beräknas öka ungefär 100 miljoner kronor. Om detta är kanske inte så mycket att säga när man nu har frångått sitt förslag. Herr Thorsten Larsson har yrkat bifall till en reservation, i vilken man tagit avstånd från tanken på att höja bidragsdelen i studiemedelssystemet med 1 000 kronor per läsår.

Herr Thorsten Larsson talade på denna punkt om lån — vi skall kanske inte nu inveckla oss i en debatt på denna punkt, men jag vill vidhålla att det är fråga om återbetalningspliktiga studiemedel, eftersom det är en liten skillnad därvidlag. För den som efter sin utbildning på arbetsmarknaden möter en situation, som kanske från början inte förutsågs, och därmed inte erhåller de höga inkomster han måhända hade räknat med förfaller nämligen åtminstone till viss del återbetalningsskyldigheten. Får han däremot de höga inkomster han hade räknat med, har han faktiskt råd att återbetala vad han uppburit. En utveckling i den i motionen antydda riktningen innebär ett steg bort från en inkomstutjämning, inte mot en sådan, och detta är kanske skiljelinjen i vårt tänkande på denna punkt. Beträffande frågan om värdebeständigheten för bidragsdelarna i det studiesociala systemet begär man nu ånyo utredning och förslag. Jag menar fortfarande att mot en sådan låsning av samhällskostnaderna inom ett område, där utvecklingen går mycket snabbt, talar det förhållandet att man därigenom dels binder statsutgifter för framtiden, dels också låser sig vid ett system, där samhällsförändringarna vid vissa tillfällen kan motivera djupa ingripanden i den gällande ordningen. Det talades familjepolitik för en stund sedan. Ja, jag kan säga att direktiven till den familjepolitiska kommittén just innehåller ett exempel på att förändringar har skett, som gör att det finns anledning att ompröva vissa reformer på det familjepolitiska fältet och ersätta dem med andra lösningar eller kanske andra reformer. Och enligt min mening är det i så fall bättre att vid de tillfällen, då förändringarna är märkbara, översiktligt göra de justeringar av beloppen som kan behövas. Det ger fördelar åt alla och inte minst åt riksdagen i den ekonomiska planeringen. Därför ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag underströk ju nödvändigheten av att man också fäster dessa bidrag vid indexregleringen. Nu sade herr Lars Larsson, att återbetalningsskyldigheten i viss mån är reglerad. Ja, det är riktigt — den är också reglerad på det sättet att den löpande räntan kan sätta ett tak när det gäller återbetalning av lånen. Men i det sammanhanget vill jag erinra om att det var ett borgerligt förslag under utskottsbehandlingen, som ledde till att det blev en viss spärr här, annars hade det blivit besvärligt för de studerande vid återbetalningen. Vi behöver dock kanske inte tvista så mycket om detta. Herr Lars Larsson säger att vi inte skall binda staten för utgifter i framtiden. Nåja, men när man i alla fall är inne på att de, som bindes vid sina lån, skall finna sig i detta, så bör det kanske vara den rätta vägen att genomföra indexreglering. År 1964 var man beredd att åstadkomma den proportion som finns mellan återbetalningspliktig och icke återbetalningspliktig del. Läget har ju förändrats mycket sedan den marginalen spikades, och i och med detta tycker i varje fall jag att det är på tiden att nu ta upp frågan till omgående prövning. Utvecklingen av basbeloppet visar ganska klart på detta. Vi är ju litet till mans vänner av reformer, men det får inte vara så att reformerna urholkas av den inflation som regeringen helt enkelt inte tycks ha någon förmåga att bemästra. Därför anser jag att de studerandes krav om indexreglering av studiebidragen är alldeles på sin plats. Jag ber än en gång att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Min namne herr Larsson, Thorsten, sade i sitt första inlägg ännu en sak som bör bemötas, nämligen att de studerande får det sämre genom den utveckling av priserna som illustreras i förändringarna av basbeloppet. Det får de inte alls. Basbeloppsberäkningen av studiemedlen — det framgick att herr Thorsten Larsson tänkte på studiemedlen i sammanhanget — ger maximalt 1,4 basbelopp per läsår i studiemedel, och basbeloppets förändring avspeglar ju kostnadsökningarna. Därför kan det inte vara tal om någon försämring. Däremot är det riktigt att en större andel av det högre beloppet faller under återbetalningsplikten. Men återbetalningsskyldigheten är inte enbart reglerad, såsom herr Thorsten Larsson utgick från, genom en jämförelse mot en ränta i fast annuitet. Rent parentetiskt måste jag säga att det finns de som nu funderar på hur man skall räkna ut detta. Det verkar vara svårlöst. Men det är en annan sak. Det regleras framför allt genom and ra regler och spärrar i återbetalningssystemet. Jag kan illustrera detta med eti enda exempel.

När jag tillåter mig att säga att detta är generösa regler, är det i vissheten om att reglerna ger detta utslag. De kan översättas på familjeinkomster också. Då blir det självfallet annorlunda, om familjeinkomsterna är högre, och det är de oftast för makar med den här tänkta utbildningen. Därför kan man säga att den som får en relativt låg inkomst eller en inkomst som ligger vid den gräns jag angivit, blir befriad från att betala avgifter under de år inkomsterna är låga. Jag tycker inte att det finns någon anledning att låta dem som får höga inkomster efter sin utbildning betala tillbaka mindre del av sin studiekostnad än vad låginkomsttagaren får göra. Detta är det resonemang jag för i detta sammanhang och som jag illustrerade med att säga, att motionens inriktning är en utveckling från inkomstutjämning, inte mot det. Jag vidhåller yrkandet om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag skulle kanske inte blanda mig i andra lagutskottets behandling av detta ärende, men eftersom det hör till de allmänna studiepolitiska problemen är jag angelägen att framhålla, att fastän högerpartiet inte finns med på reservationen har vi inte ändrat uppfattning i dessa frågor så att vi delar regeringens uppfattning beträffande studiefrågorna. Vi hade som bekant år 1964 ett helt annat system, Jag vill påminna om detta när vi nu betraktar högre studier som en investering för att få högre inkomster. Vi har principiellt haft den uppfattningen, att medel såsom sådana skall ställas till de studerandes förfogande. Men de skall också vara att betrakta som en investering, möjlig att göra avskrivning på efter hand som kunskaperna förbrukas. Det är den principiella inställning vi har haft. Vidare föreslog vi ett särskilt examensbidrag. Den del, som icke är återbetalningspliktig och som vi tidigare kallade för ett steg på vägen mot studielön, har vi vänt oss mot, och det gör vi i princip fortfarande. Vi tror inte att detta system är till gagn för de studerande. Därav följer alltså, att vi inte har någon anledning att speciellt måna om att den delen skall höjas. Vi tror att det är att sälja en del av sin frihet för en alltför ringa penning. Jag har velat, herr talman, göra denna principiella deklaration, eftersom högerpartiet inte uttryckt någon särskild mening i anslutning till utlåtandet. När det gäller indexregleringar måste man över huvud taget vara litet återhållsam, ty valet mellan olika aktiviteter måste göras med hänsyn till angelägenhetsgraden. I detta fall är det faktiskt så att de studerande får medel som bör bedömas vara någorlunda tillfredsställande. I varje fall kan vi säga att det inte finns något annat land i världen som tillnärmelsevis ger ett så stort stöd till de studerande som vi gör i detta land. Slutsatsen är emellertid, herr talman, att vi anser att utskottsmajoritetens förslag skall bifallas.
Herr talman! Med anledning av herr Wallmarks kommentar vill jag bara an föra en sak. Herr Wallmark säger att högern anser att det inte är till gagn för de studerande att ha studiemedelssystemet, men jag måste konstatera att de studerande i allt större utsträckning utnyttjar detta system och att utnyttjandegraden i rask takt gått upp till 80 procent av de vid läroanstalterna inskrivna som får del av systemet. Det är deras svar på högerns syn på denna fråga.

Herr talman! Inom vårt sjukförsäkringssystem har vi dels obligatorisk för säkring och dels frivillig försäkring. I den obligatoriska försäkringen kan jag om jag har tillräckligt hög inkomst få en sjukersättning av 52 kronor om dagen. Om jag är frivilligt sjukförsäkrad kan jag få 15 kronor om dagen. Jag gör inte alls här några jämförelser om dagsersättning utan jag vill i stället få fram likheterna — att kvinnorna i båda systemen kan få sjukersättning. Både den anställda kvinnan som har sin obligatoriska sjukförsäkring och den som arbetar i det egna företaget eller arbetar i hemmet kan få sjukersättning, den senare genom sin frivilliga försäkring. Men så får de båda kvinnorna barn, och då är de lika på så sätt att båda får lika moderskapspenning, vilken numera är 6 kronor om dagen = grundsjukpenningen gånger 180 dagar. Men sedan är det slut med likheten. Den obligatoriskt försäkrade får sin tilläggssjukpenning under 180 dagar. Den som har en frivillig tilläggssjukförsäkring får ingenting, ty den gäller inte här. Vi motionärer kan inte förstå att vi kan ha en sådan orättvisa — eller rättare sagt, vi kan inte förstå varför man inte rättar till en sådan här orättvisa. Vi är medvetna om att det kanske kan medföra problem att rätta till den. Det kan kanske också bli kostsamt, men att utreda kostar inte så mycket och är inte heller så svårt. Först när en utredning gjorts kan man överblicka det hela och ta ställning. Herr talman! Jag yrkar bifall till den av fru Hamrin-Thorell m.fl. avgivna reservationen vid andra lagutskottets utlåtande nr 6.

Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort, ty det motionsförslag som här föreligger har varit uppe vid flera tidigare riksdagar. Redan 1962 väcktes motioner i frågan, och dessa motioner avslogs av riksdagen. 1965 års och 1966 års riksdagar har också avslagit en sådan här motion. Den kategori kvinnor som fru Olsson talar om, nämligen hemarbetande kvinnor eller kvinnor som arbetar i eget företag, är berättigad till grundsjukpenning om sex kronor per dag. Därutöver kan de genom den frivilliga sjukförsäkringen försäkra sig så att den sammanlagda sjukpenningen per dag uppgår till högst 15 kronor. Men med den kännedom man har om det ringa intresse, som dessa kvinnor har visat för den frivilliga sjukförsäkringen, förstår man att det inte är många som har en sådan försäkring. I fjol höjdes moderskapspenningen, och även denna kategori av kvinnor fick del därav. De skäl, som tidigare åberopades när först andra lagutskottet avstyrkte motionerna och sedan riksdagen avslog dem och som innebar att det ur principiella och statsfinansiella synpunkter var omöjligt att tillmötesgå motionsyrkandet, anser andra lagutskottet vara fullt giltiga även i dag och avstyrker därför motionerna. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Under hela efterkrigstiden har lantmäteriet varit belastat av en stor arbetsbörda och därjämte störts av omgripande omorganisationer. Detta har medfört att arbetsbalansen ständigt ökats, allmänheten har fått vänta på sina förrättningar, och irritationen har varit och är stor. En av orsakerna har varit otympliga arbetsredskap i form av en otidsenlig lagstiftning. Den motion som ligger bakom tredje lagutskottets utlåtande nr 6 är ett försök att i ett litet men ej alltför betydelselöst hänseende ge lantmäteriet och vad jag sökt kalla fastighetsvården ett bättre redskap. 1952 års lag om sammanföring av samfälld vägmark och av järnvägsmark med angränsande fastighet m.m. har nämligen visat sig vara ett mycket gott redskap. Tyvärr har det varit onaturligt snörpt genom att det begränsats enbart till onyttig vägoch dikesmark. Genom en enkel komplettering, bara med några ord, skulle lagen ha blivit användbar för det otal i juridiskt hänseende absolut likställda samfälligheter som finns runtom i landet. Två gånger förut, 1959 och 1965, har denna fråga aktualiserats men fått stå tillbaka för den stora reformen av fastighetsbildningslagstiftningen. Samma skäl för avslag på motionen har nu kommit till användning. Det bästa har som ofta blivit det godas fiende. Sedan utskottsbehandlingen har jag emellertid som svar på en enkel fråga till justitieministern fått beskedet att fastighetsbildningslagen kan förväntas bli remitterad till lagrådet år 1968 och därför borde förväntas komma att träda i verkställighet något av de första åren på 1970-talet. Man kan således skönja den nya lagstiftningen, varför avslaget nu kunde vara mer motiverat än tidigare. Då man dock, trots beskedet, kan befara ytterligare fördröjning och då jag som lantmätare ingående sysslat med dessa problem och väl vet att tillägget till sammanföringslagen inte medför några som helst formellt juridiska eller praktiska problem, kan jag inte underlåta, herr talman, att yrka bifall till motionsparet I: 235 och II: 299.

Herr talman! Jag har tillsammans med herr Jönsson i Ingemarsgården i medkammaren m, fl. väckt motionerna I: 456 och II: 820, vilka aktualiserat frågan om lappfondens förvaltning. Samernas rätt till lappfondens pengar och de rättigheter som tillkommer de renskötande samerna är i huvudsak reglerade i lagen den 18 juli 1928. I denna lag föreskrivs också hur lappfondens medel skall förvaltas och till vilka uppgifter de skall användas. Jag skall inte i detalj gå in på denna fråga, eftersom den i viss mån redovisas i tredje lagutskottets utlåtande, men jag vill erinra om att fonden för närvarande förvaltas av statskontoret. Kungl. Maj:t beslutar rörande fondmedlens användning, vanligen efter förslag från länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Under år 1966 har det emellertid inträtt en ändring härvidlag i så måtto att lantbruksstyrelsen erhållit bemyndigande att besluta inom vissa av Kungl. Maj:t för olika huvudändamål fastställda ramar. Departementsutredningens <decentraliseringsgrupp har vidare i en den 18 november 1966 avgiven promemoria, nummer 78, föreslagit att beslutanderätten helt skall överflyttas till lantbruksstyrelsen. Det må anmärkas att förslaget inte syftar till någon ändring i sak utan endast till en rationalisering i administrativt hänseende. Av årets riksdagsberättelse framgår att under budgetåret 1965/66 till lappfonden inflöt drygt 2,4 miljoner kronor och att därav har utdelats bidrag med cirka 1,2 miljoner kronor. Av inkomsterna har 850 000 kronor specialdestinerats för att, i samband med att tillstånd meddelas till vissa företag enligt vattenlagen, användas för ändamål som gagnar rennäringen. Jag kan också erinra om att antalet renskötande samer i vårt land med familjemedlemmar uppgår till omkring 2 000 personer. Det kan vidare nämnas att justitieombudsmannen den 24 januari 1966 gjort framställning till Kungl. Maj:t om åtgärder i syfte att ge de renskötande samerna bättre möjligheter att själva tillvarataga sina av lagen erkända rättigheter och att hindra att Om särskild styrelse för lappfonden intrång göres däri utan tillräckliga skäl och utan rimlig ersättning. JO erinrar vidare i sin skrivelse till Kungl. Maj:t att det ur samernas rättsskyddsintresse föreligger behov av en Översyn och revidering av gällande bestämmelser. Han har därvid kommit till den uppfattningen att lagstiftningen — med hänsyn till den samhällsutveckling som ägt rum efter renbeteslagens antagande — företer flera, delvis mycket allvarliga brister ur rättsskyddssynpunkt. JO kommer i sammanhanget även in på frågan om fördelningen av utgående ersättningar för intrång i renskötseln, och vad han anfört finns intaget i utskottets utlåtande. Jag skall därför inte ingå på detaljerna. Han har ju redan talat om samerna i annat sammanhang, och det skulle bli för långt att här upprepa allt vad han anfört. JO:s framställning har genom beslut den 11 februari 1966 överlämnats till 1964 års rennäringssakkunniga för att beaktas vid utredningsuppdragets fullgörande. Huruvida rennäringsutredningen blir klar under detta år vet vi inte.

Utredningen bör alltså komma med förslag innan man fattar beslut på departementsplanet om förvaltningens överflyttande till lantbruksstyrelsen. Det är ju samerna som äger pengarna och som skall få dem för sin näring. Vi menar alltså att man här bör ge samerna ett inflytande över hur dessa pengar bör användas på samma sätt som andra befolkningsgrupper har möjlighet att ta ansvar för avgöranden beträffande deras angelägenheter. Med hänsyn till den mycket positiva skrivning som tredje lagutskottet här har presterat har det märkliga eller ologiska inträffat att man ändå inte yrkar på att motionerna överlämnas till 1964 års rennäringssakkunniga. Jag hoppas ändå att motionerna blir överlämnade till rennäringssakkunniga för beaktande när dessa ändå har fått uppdraget att komma med ett förslag om lappfondens framtida förvaltning.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig om jag anser att en riksdagsman som i studiesyfte besöker en fångvårdsanstalt bör beredas möjlighet att under ordnade former föra samtal med företrädare för de intagna. En riksdagsman eller annan person som erhåller tillstånd att i studiesyfte besöka en anstalt bör enligt min uppfattning under rundvandring på anstalten kunna få ställa frågor till eller inleda kortare samtal med en intagen. Förutsättningen bör vara att den intagne inte blir störd eller besvärad av den uppmärksamhet som ägnas honom och helst att han själv på något sätt visar att han är intresserad av samtal med besökaren. Det är här i hög grad en fråga om naturlig takt och diskretion från besökarens sida. En helt annan sak är organiserade samtal mellan besökaren och de intagna, där olika vårdfrågor och interna anstaltsproblem ventileras. Sådana samtal bör som regel vara förbehållna justitieombudsmannen, justitiekanslern, ledamöterna i kriminalvårdens centrala nämn Beslut i frågor av detta slag fattas av kriminalvårdsstyrelsen eller av kriminalvårdsdirektör — eller — styresman enligt kriminalvårdsstyrelsens generella anvisningar.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min enkla fråga. Bakgrunden till frågan är följande. Kumla fångvårdsanstalt är ett mycket omstritt fängelse. Från vissa håll anförs att den innebär stora förbättringar i jämförelse med andra fängelsetyper. Men många har en annan mening. De senare anser att det är omöjligt att bedriva en effektiv vård inom en så jättelik anstalt som denna. Man tycker att bevakningen inom detta fängelse är alltför rigorös och att den personliga kontakten med de intagna blir alldeles för liten i den sterila miljön. Kritikerna menar att fångvårdsanstalter bör vara mycket mindre, kanske avsedda för högst 100 interner, vilket kan jämföras med de 400—500 som Kumla fångvårdsanstalt är avsedd för. Det finns ganska långtgående planer på flera nya fängelser av kumlatyp. Arbetet med Österåkers fångvårdsanstalt är redan påbörjat och ytterligare fyra projekt håller på att diskuteras och planeras, även om riksdagen inte fattat något beslut i de enskilda fallen. Snart kommer vi emellertid alla här i riksdagen att tvingas ta ställning till om vi skall fortsätta att bygga ut jättelika fångvårdsanstalter av kumlatyp eller om vi skall satsa på mindre anstalter av den typ, som en rad experter på kriminalvård förordar. För att få en så allsidig bild som å fångvårdsanstalt möjligt besökte jag Kumla fångvårdsanstalt den 20 februari i år. Besöket var planerat flera veckor i förväg. Jag fick se verkstäderna, de intagnas rum, isoleringscellerna, de underjordiska gångarna och mycket annat. Och jag fick tillfälle att diskutera problemen med ledningen för anstalten. Men de människor, som all kriminalvård ändå till slut handlar om, fick jag inte träffa. Trots att jag i förväg vid flera tillfällen hade bett att få samtal med en grupp intagna, förvägrades jag detta efter beslut av kriminalvårdsstyrelsen i plenum. Jag tyckte då och tycker fortfarande att det var ledsamt. Om man nämligen vill få objektiv uppfattning om hur en fångvårdsanstalt av kumlatyp i verkligheten fungerar, bör man höra alla parter, och de intagna är en av dessa. Nu svarar justitieministern, att sådant får ske under själva rundvandringen. Var och en som varit med om ett sådant besök vet att det av praktiska skäl inte går att stjäla sig till mer än någon kort minut vid en snabb rundvandring vilket inte är tillräckligt för att få ett givande samtal. Organiserade samtal anser justitieministern skall vara förbehållna vissa myndigheter, men riksdagsmän skall som regel inte få sådana tillstånd. Det är ett anmärkningsvärt negativt besked. Jag vill därför ställa en följdfråga till justitieministern: Hur skall en riksdagsman kunna få en allsidig bild av en anstalt av kumlatyp, om han inte i så ordnade och avspända former som möjligt får lyssna också till de intagnas egen uppfattning i saken?

Herr talman! Det tycks helt och hållet ha förbigått herr Ahlmark, att vi i går hade en stor debatt i denna kammare om hela vår kriminalvård. Vi dis kuterade även anstalter, och vi diskuterade bl.a. Kumla. Varför tog herr Ahlmark inte upp detta problem då, utan kommer i dag i samband med en enkel fråga, som gäller om organiserade besök med journalister och fotografer skall tillåtas på våra fångvårdsanstalter? Vad var det herr Ahlmark hade begärt? Jo, tillsammans med en journalist ville herr Ahlmark besöka Kumla den 20 februari, och det fick herr Ahlmark tillstånd till, under ordinarie arbetstid. Avslaget gällde herr Ahlmarks önskan att få de intagna samlade på kvällstid för överläggningar och samtal med herr Ahlmark och denne journalist. Nu hör det till saken, att specialavdelningarna : på 'kumlaanstalten blev färdiga vid årsskiftet. Kort därefter började de mest nedslitna avdelningarna på Långholmen, de s.k. nattcellsavdelningarna, att avvecklas. Flertalet av dem som var intagna på dessa avdelningar på Långholmen fördes successivt över till Kumla. I samband med det har vissa störningar inträffat, bl.a. ett par strejker. Sådana störningar uppstår ofta, då en anstalt på en gång får ta emot ett större antal intagna från annat håll. Det uppträder då gärna gruppbildningar bland internerna, och det tar erfarenhetsmässigt viss tid för de nykomna att anpassa sig till den ändrade miljön. Den uppmärksamhet som anstalten i Kumla har varit utsatt för i den allmänna diskussionen har inte gjort omställningsprocessen lättare. Personalen på anstalten, som utför ett mycket värdefullt arbete under svåra förhållanden, är hårt ansträngd. Studiebesöken på kumlaanstalten måste därför för närvarande inskränkas till ett absolut minimum. Det är tänkbart att det senare, när förhållandena har stabiliserats, skall bli möjligt att visa anstalten, både för studiegrupper och för enskilda intres serade. Men vad anstalten, intagna och personal, just nu främst behöver är lugn och arbetsro. Den behöver dessutom slippa privata reklamjippon.

Herr talman! Jag antar att justitieministern helt enkelt är illa informerad och att hans överdrivna uttalanden här på slutet beror på att han inte är informerad. När vi diskuterade kriminalvårdspolitiken i går, gällde ju debatten inte de fyra anstalter av kumlatyp som håller på att planeras. De problemen kommer vi säkert att få diskutera vid ett senare tillfälle. Vad jag nu vill försöka få en bild av är om det är rimligt att bygga ut ifrågavarande fyra anstalter på det sätt som planerats. Jag har för närvarande ingen bestämd uppfattning om kumlaanstalten är bra eller inte, men jag vill bilda mig en så allsidig uppfattning härom som möjligt. Justitieministern har också fel när han säger, att det var en journalist med. Det var tidningar som begärde att få ha en representant med, men de fick avslag av kriminalvårdsstyrelsen, så det kom inga tidningsmän med. Jag hade inte med den saken att göra — tidningarna fick gå direkt till kriminalvårdsstyrelsen. Detta kan man sålunda inte alls skylla på. Vidare säger statsrådet Kling, att jag ville att de intagna skulle samlas på kvällstid. Det var inte alls fråga om att samla alla de iniagna, vilket är praktiskt taget omöjligt att göra under ordnade former. Det gällde i stället en liten grupp företrädare för de intagna — kanske fyra, fem, sex stycken. Det hade mycket väl gått att samla dem vid den tidpunkten. Herr talman! Jag kan mycket väl förstå att personalen var pressad under dessa veckor, och jag skulle mycket väl kunnat acceptera kriminal å fångvårdsanstalt vårdsstyrelsens utslag om man sagt: O.K. — den 20 februari är ingen bra dag, men kom igen en senare dag så skall vi försöka ordna det här och ge en så objektiv och allsidig bild som möjligt. Det har man inte gjort. Kriminalvårdsstyrelsens beslut, fattat i plenum, gäller ju något helt annat. Man har sagt att man litet längre fram skall bereda tillfälle för samtliga länets riksdagsmän att vid ett och samma tillfälle få träffa företrädare för de intagna. Vi är sammanlagt 13 riksdagsmän som företräder Örebro län. Menar man att en så stor deputation skulle anlända till Kumla för att diskutera med en grupp intagna? Alla borde inse att det är omöjligt att med så många besökare på en gång föra ett avspänt och naturligt samtal med en grupp interner. I detta sammanhang är det väl en grundregel vid besök: var inte för många, det skapar stelhet och svårighet med kontakterna. Det har man också tidigare förstått från kriminalvårdsstyrelsens sida. Man har sagt att man »ogärna och med mycket strama villkor beviljar studiebesök för större grupper» — och med »större grupper» menar man 10—412 personer och däröver. Men de »strama villkoren» skulle man alltså ha just när riksdagsmännen kommer på studiebesök. Det är en egendomlig princip tycker jag, herr justitieminister, att samtliga riksdagsmän från det län där anstalten är belägen skall vid ett och samma tillfälle få besöka den. Det skulle betyda, att vid besök på en anstalt i Stockholms län skall 29 riksdagsmän komma i grupp, vid besök på en anstalt i Göteborg skall 20 stycken komma, och när det gäller anstalten i Kumla skulle det alltså vara 13 riksdagsmän. Menar verkligen justitieministern att de riksdagsmän, som av helt seriösa skäl vill sätta sig in i en viktig kriminalpolitisk fråga skall behöva arbeta på så godtyckliga och absurda villkor?
Herr talman! Herr Ahlmark tycks ha helt missförstått mig om han tror att jag tänker tvinga alla Örebro läns riksdagsmän in på en fångvårdsanstalt! Det har jag absolut inte haft för avsikt att göra. Kriminalvårdsstyrelsen är också helt främmande för en sådan tankegång. Men tillåt mig citera några ord ur ingressen till kriminalvårdsstyrelsens rundskrivelse från 1963 till styresmännen för anstalterna om studiebesök vid fångvårdsanstalter och häkten. Så här låter det: Det har hos kriminalvårdsstyrelsen klagats över att särskilt vid de nya och centralt belägna anstalterna tjänstemännens tid tas så hårt i anspråk av dessa besök att deras egentliga arbeten för de intagnas bästa blir lidande. Talesmän för de intagna har vidare anmärkt att de blir uttittade som utställningsföremål och som djur i en djurpark.

Herr talman! Jag tror inte alls att justitieministern vill tvinga några riksdagsmän att komma till en fångvårdsanstalt. Men däremot vill han tvinga enskilda riksdagsmän, som i så naturliga och avspända former som möjligt vill ha samtal med de intagna, att få sitt sammanträffande tillsammans med en stor deputation att sådana samtal faktiskt blir cmöjliga. Jag vill också jämföra med den skrivelse från 1965 som justitieministern hänvisade till. Justitieministern säger i sitt svar, att samtal med de intagna skall ske och kan ske under själva rundvandringen. Ser man då på vad kriminalvårdsstyrelsen sagt så finner man där en rakt motsatt uppfattning. Den skriver så här: »Passerandet genom anstalten bör ske raskt. Besökarna bör gå under största möjliga tystnad, utan att närgånget granska eller tilltala de intagna, endast se in i men undvika att beträda av intagna bebod da rum samt spara sina frågor till dess rundvandringen avslutats.» Justitieministern ger mig alltså rådet att samtala med de intagna under rundvandringen. Kriminalvårdsstyrelsen säger: spara samtalen till efter rundvandringen!

Herr talman! Herr Svanström har frågat, om jag är beredd att genom tillläggsdirektiv eller på annat sätt låta den nyligen tillsatta utredningen an gående folktandvårdens ställning och organisation m.m. också pröva frå gan om väsentligt utökade resurser för kariesprofylaktiska åtgärder och förebyggande verksamhet i fråga om andra tandsjukdomar. Enligt min mening är det i dag en av de viktigaste uppgifterna inom tandvården att utnyttja de kunskaper vi har om förebyggande åtgärder mot tandsjukdomar, speciellt karies. Det är naturligt att folktandvården och särskilt den organiserade barntandvården spelar en ledande roll på detta område. Det ingår i folktandvårdsutredningens uppdrag att utreda och lägga fram förslag i fråga om omfattningen och karaktären av folktandvårdens förebyggande verksamhet. Därvid blir också frågan om behövliga resurser för profylaktiska åtgärder aktuell. För detta behövs alltså inte några tilläggsdirektiv.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
Statsrådets svar torde nu med all tydlighet visa, att statsrådet avser och menar att detta är utredningens uppgift. Det gör ju att min tacksamhet blir ännu större. Jag hoppas och tror att statsrådets yttrande kommer till utredningens kännedom — i vad som tidigare skrivits är detta nämligen inte så klart utsagt; man hänvisar endast till den tidigare sjukförsäkringsutredningens direktiv, och den utredningen har bl.a. sysslat med dessa frågor. Herr statsrådet och jag är alltså överens, och det finns då ingen anledning att vi tar upp tiden med att i onödan övertyga varandra om hur nödvändig denna profylaktiska verksamhet är. Jag skulle bara vilja göra ett par randanmärkningar, herr statsråd. Statsrådet talar om de kunskaper vi har. Jag har vid flerfaldiga tillfällen här i riksdagen efterlyst en ökad statlig forskningsverksamhet på detta om råde. Någon sådan har tyvärr inte kommit till stånd, utan forskningen bedrivs på ett förnämligt sätt av enskilda forskare, men det samlande greppet saknas alltjämt. Det är också en annan fråga jag ville ställa: Är statsrådet beredd att i framtiden anvisa ökade medel till denna verksamhet från statens sida? De medel som nu står till medicinalstyrelsens förfogande för ändamålet är enligt styrelsens och min och många andras mening alldeles för små för att en effektiv verksamhet skall vara möjlig Det är alltså min förhoppning att en ytterligare förbättrad verksamhet på detta område skall bli möjlig. Med den förhoppningen ber jag att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Jag har påpekat att det ingår i folktandvårdsutredningens uppdrag att framlägga förslag beträffande omfattningen och karaktären av folktandvårdens förebyggande «åtgärder. Det står klart angivet, att de sakkunniga förutsättningslöst skall behandla och lägga fram förslag rörande folktandvårdens verksamhet och organisation. De bör också överväga vad som har anförts av 1961 års sjukförsäkringsutredning och under remissbehandlingen av dess betänkande. De förebyggande åtgärderna är klart uppmärksammade, och i direktiven understryks den profylaktiska verksamhetens stora betydelse för tandvårdsbehovet. Jag skall, herr talman, inte uppehålla mig längre vid vad direktiven i detta avseende innehåller. Så tar herr Svanström upp en helt ny fråga, som han alltså inte har ställt tidigare. Därför skall jag inte nu gå in i någon debatt om ökade statliga anslag till forskning etc. Jag vill dock göra ett påpekande: vi har goda kunskaper om hur man motverkar den mest utbredda av våra tandsjukdomar, nämligen karies. Vi vet att god munhygien och goda kostvanor är betydelsefulla, och upplysningsverksamheten om detta har också visat sig vara av värde just för att minska kariesfrekvensen. Herr Svanström kanske vet att speciellt intresse under senare år har knutits till den fluoranvändning, som har börjat tillämpas i bl.a. skolorna. Man är nu inom den organiserade barntandvården på många håll i färd med en systematisk lokal fluorapplikation genom t. ex borstning eller pensling av tänderna eller sköljning av munnen med fluorlösning. Vi vet också att det har kunnat fastställas att detta lett till en avsevärd minskning av kariesangreppen. Resultaten är alltså på dessa områden lovande. Ett annat spörsmål som jag inte heller skall ta upp i detta sammanhang eftersom herr Svanström inte tog upp det i sin fråga, är fluorideringen av dricksvattnet. Jag har under senare tid vid flera tillfällen haft möjlighet att diskutera denna fråga i riksdagen, och detta är något som i hög grad hör samman med de profylaktiska metoderna. På upplysningsverksamhetens område har medicinalstyrelsen ett anslag, som till en del kan användas för bl.a. upplysning om tandvården och om förebyggande åtgärder i detta avseende. Herr talman! Jag har i dag besvarat herr Svanströms fråga, och jag låter mig i övrigt nöja med de kommentarer jag under debatten avgivit på de andra spörsmål han riktat till mig.
Herr talman! Eftersom jag tror att jag tidigare inte helt utnyttjade de tre minuterna, ber jag att få tacka herr statsrådet även för den senaste utläggningen i denna fråga. Vi får väl alla tillfälle att återkomma till dessa problem. De är tydligen inte helt lösta. Professor Erik Welander vid tandläkarhögskolan i Stockholm framhåller nämligen enligt ett tidningsreferat följande: »Över 400000 barn står utan möjlighet att få åtnjuta folktandvård. För ett par år sedan kunde knappt 3 procent av förskolebarnen i landet tas emot. Detta är så mycket allvarligare som det just är den förebyggande tandvården som är den viktigaste. Kariessjukdomarna sätter in redan innan bar net fyllt två år. Av treåringarna har 70 procent karierade tänder, av 5—6 åringar 85—90 procent. Sedan närmar man sig snabbt 100 procent i högre åldrar.» Detta är verkligen skrämmande siffror. Jag tackar herr statsrådet ånyo för de uppgifter jag fått.
Herr talman! Herr Werner har frågat, om jag anser något initiativ påkallat och möjligt att — i sjukdomsbekämpande syfte när det gäller svårt njursjuka — tillvarata njurar från personer, som avlidit under sjukhusvistelse. Som jag nämnde i mitt svar till herr Werner vid frågestunden den 9 februari i denna kammare på en fråga om förstärkning av resurserna för behandling av svårt njursjuka, förväntas medicinalstyrelsen före den 1 juli i år komma in med en utredning om behovet av medicinska vårdresurser för njursjuka. Enligt vad jag erfarit kommer i det sammanhanget också att bl.a. behandlas frågan om njurtransplanta tion och de problem som uppstår när det gäller att anskaffa njurar för sådan verksamhet. Den rättsliga sidan regleras i lag den 14 mars 1958 om tillvaratagande av vävnader och annat biologiskt material från avliden person.

Herr talman! Herr Karl-Erik Eriksson har ställt följande fråga till mig: När kommer den år 1963 tillsatta utredningen rörande hälsokontroll för de statsanställda m.fl. att offentliggöra sina resultat, bl.a. bearbetningen av resultaten från den försöksverksamhet med hälsoundersökning av statsanställda, som ägde rum under tiden februari 1965 till mars 1966? Utredningen har i mars 1966 avslutat den del av försöksverksamheten som består av provtagningar och läkarundersökningar. Härefter har arbetet inriktats på att komplettera undersökningsmaterialet med resultaten från sådana specialistundersökningar som föranletts av remisser från försöksverksamhetens undersökningsläkare. Materialet har vidare förberetts för automatisk databehandling. Delrapporter, som belyser olika sidor av försöksverksamheten, kommer att publiceras efter hand som de färdigställs. Det bedöms möjligt att börja redovisningen för försöksverksamheten under hösten detta år. Mot bakgrunden av en bedömning av samhällets insatser främst på hälsokontrollens område har utredningen nu att ta ställning till det framlagda materialet. Avgörande för detta ställningstagande blir givetvis främst de rön och erfarenheter som framkommit genom försöksverksamheten. Utredningsarbetet kan beräknas bli avslutat tidigast under år 1968.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Gustafsson för svaret på min fråga. Det är med en viss besvikelse som jag tar del av slutorden i svaret, att utredningen inte blir klar förrän 1968. Direktiven till denna utredning gavs ju 1963 av dåvarande civilminister Lindholm. Han framhöll i dessa direk tiv att de sjukvårdsförmåner, som fanns, av personalorganisationerna ansetts icke ge ett medicinskt fullt tillfredsställande skydd för de anställdas hälsa. I den löneuppgörelse som då träffades med de statsanställdas huvudorganisationer togs då in ett avsnitt om att en utredning angående hälsokontroll skulle ske. Genom en hälsoundersökning skulle man kunna upptäcka vissa sjukdomar tidigare och den sjukvårdande verksamhet som redan innefattas i de anställdas förmåner kunde insättas i ett tidigare stadium. I mitt hemlän, Värmland, utfördes 1963—1964 i samråd med medicinalstyrelsen och landstinget försöksverksamhet med allmän hälsokontroll. Intresset för frivillig hälsokontroll har varit stort, och i den allmänna debatten har många experter uttalat sig. I allmänhet är väl experterna av den uppfattningen att man för dagen inte kan säga, att allmän hälsokontroll generellt kan garanteras ge fullständiga upplysningar om hälsotillståndet. Man är dock i allmänhet överens om hälsoundersökningarnas stora värde. Det är därför med tillfredsställelse jag konstaterar att i statsrådets svar ges löfte om att rön från verksamheten kommer att publiceras så snart de bearbetats.

Herr talman! Herr Thorsten Larsson har i en interpellation behandlat parts ställningen i försäkringsdomstolen och frågat, om jag anser det angeläget och brådskande att den i interpellationen berörda frågan blir löst samt om jag vill redogöra för vilka åtgärder som vidtagits med anledning av riksdagens skrivelse den 9 november 1965 och när man kan vänta att förslag i frågan föreläggs riksdagen. Mål kan föras upp till försäkringsdomstolen dels genom att den som saken rör överklagar beslut av riksförsäkringsverket, försäkringsrådet eller arbetsmarknadsstyrelsen, dels genom att riksförsäkringsverket eller arbetsmarknadsstyrelsen begär att försäkringsdomstolen skall pröva ett beslut som verket eller styrelsen fattar. Detta sistnämnda förfarande, som kallas underställning, kan riksförsäkringsverket eller arbetsmarknadsstyrelsen använda om det för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning är av synnerlig vikt att saken prövas av försäkringsdomstolen eller det annars finns särskilda skäl för sådan prövning. Bestämmelserna om underställning kom till för att i viss mån vara en ersättning för att det inte finns någon som kan överklaga de lägre instansernas beslut i försäkringens intresse. I samband med tillkomsten av lagen om försäkringsdomstol och lagen om allmän försäkring övervägdes att införa ett allmänt ombud, som skulle bevaka det allmännas rätt vid försäkringsdomstolen. Statsmakterna godtog dock inte denna tanke.

sig över motionerna, ansåg att man numera hade sådana erfarenheter av besvärssystemet, att frågan om åtgärder för att förbättra tillvaratagandet av såväl det allmännas som de enskildas intresse vid försäkringsdomstolen kunde prövas och tillstyrkte en förutsättningslös utredning. Andra lagutskottet förordade en utredning i enlighet med försäkringsdomstolens förslag. Riksdagen godkände utskottets utlåtande och gav i den av herr Larsson nämnda skrivelsen till Kungl. Maj:t som sin mening till känna vad utskottet anfört. Den fråga som togs upp i motionerna avsåg något annat än det allmänna ombud som diskuterades vid tillkomsten av lagen om försäkringsdomstol och lagen om allmän försäkring. Vad det gäller i motionerna och som riksdagen bl.a. förordat en utredning om är kostnadsfri rättshjälp i försäkringsdomstolen. Denna fråga hör samman med de större frågorna om kostnadsersättning för part och fri rättshjälp i förvaltningsförfarandet över huvud taget. Spörsmål i samband härmed övervägs inom justitiedepartementet vid prövningen av betänkandena med förslag till lag om förvaltningsförfarandet och om rättegångshjälp . Jag anser det inte lämpligt att frågan om rättshjälp för enskilda parter tas upp särskilt för försäkringsdomstolen. Riksdagsskrivelsen är därför tills vidare beroende på Kungl. Maj:ts prövning. Förfarandet i försäkringsdomstolen är anordnat så att det skall vara så billigt och bekvämt för de enskilda som möjligt. Förfarandet är i regel skriftligt. Inga större krav ställs på inlagornas beskaffenhet. Domstolen är skyldig att verka för att utredningen blir så fullständig som behövs och får själv föranstalta om bevisning. Jag tror inte man kan säga att det var till nackdel för de enskilda att man inte inrättade ett allmänt ombud i enlighet med vad som diskuterades i samband med domstolens tillkomst. Inte heller tror jag att de enskilda parterna har några speciella svårigheter att få sin rätt tillgodosedd vid försäkringsdomstolen.
Herr talman! Jag vill här framföra mitt tack till socialminister Aspling för svaret. Jag vore emellertid inte riktigt rättvis mot vare sig statsrådet eller mig själv, om jag sade att jag var helt nöjd med det. Svaret är utförligt men avser till en del andra avsnitt än dem jag egentligen frågade om. Jag tänker då närmast på frågan om fri rättshjälp, som nämns här i svaret, men den frågan är ju egentligen inte någon huvudfråga. Den finns vare sig med i motionerna eller i utskottets utlåtande. Däremot ingick den i riksförsäkringsanstaltens yttrande. Den fria rättshjälpen kan säkerligen vara intressant. Den är redan relativt tillfredsställande formad genom exempelvis landstingens försorg om fri rättshjölp. Nej, vad jag här gärna vill diskutera med statsrådet är huruvida rättsförfarandet på socialförsäkringens område är till alla delar så bra som statsrådet i sitt svar tycks göra gällande. Statsrådet klargör att den, som saken rör, kan överklaga beslut av riksförsäkringsverket, arbetsmarknadsstyrelsen eller försäkringsrådet. Fall kan även granskas genom underställningsförfarande från de två förstnämnda instanserna = till — försäkringsdomstolen. Det låter bra, men i många fall är det inte tillräckligt. Klientelet utgöres ofta av gamla och ibland dessutom sjuka människor, vilka mera sällan har förmåga att överklaga, även om de anser sig orättvist behandlade. Det finns i riksdagshandlingarna «interpellationer med exempel på fall där vederbörande borde ha rönt en annan behandling. Detta kan ju inte socialministern vara ovetande om. Likaså har frågan om vårdnadsbidrag till de handikappade och tillämpningsföreskrifterna i det sammanhanget behandlats i riksdagen i syfte att åstadkomma nya anvisningar. Först därefter har det, måste jag säga, blivit litet rim och reson på handläggningen av de ärendena. Man kan ju här fråga: Varför underställde inte riksförsäkringsverket sådana frågor försäkringsdomstolens prövning? Ett allmänt ombud skulle här kunnat ingripa på ett tidigare stadium och föra upp frågorna till försäkringsdomstolen. Jag vill också ställa en annan fråga: Hur många ärenden om enskilds rätt har verket fört upp till prövning i försäkringsdomstolen? Det jag nu har sagt gäller mest den enskildes rätt. Får jag sedan övergå till det allmänna ombudets granskning från det allmännas sida. även det problemet är givetvis aktuellt.

Riksförsäkringsverket avstyrkte i sitt remissyttrande bifall till motionerna i ärendet. Får jag säga till statsrådet, att det nästan var väntat. Däremot tillstyrkte försäkringsdomstolen en förutsättningslös utredning, såsom statsrådet mycket riktigt anför i svaret. Jag tillåter mig att göra ännu ett citat för att klarlägga vad riksdagen har beslutat i detta sammanhang. Utskottet skrev: »Enligt utskottets mening kan det vara befogat att nu närmare granska de frågor som aktualiserats genom motionerna. Utskottet vill därvid förorda att problemkomplexet i sin helhet blir föremål för en förutsättningslös utredning i enlighet med försäkringsdomstolens förslag.» Det var här jag blev litet frågvis om vad statsrådet ämnade göra med anledning av riksdagens skrivelse. Jag får alltså nu beskedet, att det inte synes lämpligt att frågan om rättshjälp för enskilda parter vid försäkringsdomstolen tas upp särskilt. Men är det inte just här vi har det speciella förhållande, som lagråden och domstolen själv anser att det nu är tid att ändra på? Och jag vill än en gång betona att riksdagen har instämt i detta. Försäkringsdomstolen får inte enskilda fall till behandling, om inte överklagande sker. Inte heller kan domstolen själv begära att få ett ärende sig tillställt för prövning, om fallet på andra vägar skulle komma till domstolens kännedom. Kan då statsrådet verkligen anse, att ett sådant förhållande är tillfredsställande? Menar statsrådet att inte här föreligger just speciella svårigheter för de enskilda parterna att få sin rätt prövad? Det är i varje fall för mig mycket förvånande, att ett enhälligt utskottsutlåtande och en enhällig riksdagsskrivelse inte föranlett några åtgärder. Jag får kanske lov att ställa ytterligare en fråga: Överväger man i socialdepartementet andra åtgärder av tillsynsbefogenhetskaraktär? Herr talman! Jag ber än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill först betona att varje enskild medborgare i vårt land, som anser att en försäkringsfråga har gått honom eller henne emot, kan vända sig till domstolen och få den prövad. Försäkringsdomstolen är ju mycket allsidigt sammansatt, och man kan med fullt fog, herr Larsson, göra gällande att dess prövning är grundlig, allsidig och objektiv. Herr Larsson tar i denna debatt också upp frågan om allmänt ombud i samband med mål i försäkringsdomstolen, och jag vill på denna punkt göra några tillägg utöver vad jag anfört i mitt interpellationssvar. Eftersom herr Larsson omnämner frågan om ett allmänt ombud i samband med försäkrings domstolens tillkomst, vill jag erinra om att i stort sett följande tankegång låg bakom det förslag, som bland andra lagrådet uttalade sig för. Den som gör anspråk på en försäkringsförmån eller blivit ålagd avgiftsskyldighet kan överklaga ett beslut, som han anser gått honom emot, men det finns ingen som kan överklaga ett beslut vilket kan antas vara förmånligare för en försäkrad eller avgiftspliktig än vad lagens regler anser. Av denna anledning ansågs det finnas skäl för att ha ett allmänt ombud, som skulle bevaka det allmännas rätt vid försäkringsdomstolen. Det allmänna ombudet var inte tänkt som något rättegångsombud för de försäkrade, utan hans huvuduppgift skulle vara ati ta till vara det allmännas intresse mot de försäkrade. Försäkringsdomstolen yppade dock i ett remissyttrande farhågor för att ett allmänt ombud skulle rubba jämvikten i processen, eftersom hans motparter ofta skulle vara gamla eller sjuka människor med små möjligheter att tillvarata sina intressen. Såsom jag redan framhållit i mitt svar, tror jag inte att de enskilda parternas intresse blev lidande på att vi inte fick det allmänna ombud, som diskuterades vid försäkringsdomstolens tillkomst. Det är klart att det ibland kan finnas behov av rättegångsbiträde för att föra talan i försäkringsdomstolen. Förslaget om ett allmänt ombud med huvudsaklig uppgift att tillvarata de enskildas rätt för dock över saken på ett mycket stort fält, nämligen frågan om ersättning för partkostnader och fri rättshjälp inom hela vårt förvaltningsförfarande. Jag tror inte, såsom jag redan anfört, att det finns förutsättningar för att lösa denna fråga isolerat för försäkringsdomstolen. Herr talman! Låt mig göra ett tilllägg. Självfallet skulle det allmänna ombudet liksom alla statliga tjänstemän i vårt land vara skyldigt att uppmärksamma fel, som länder de enskilda till skada, och att vidtaga åtgärder för rätteise. Att en enda person skulle ha som huvuduppgift att tillvarata båda sidornas intressen i processen vid domstolen var dock inte avsikten. Jag tror, herr Larsson, att detta skulle vara en praktiskt taget omöjlig uppgift.

Herr talman! Jag kan instämma i vad herr statsrådet framhöll beträffande den historiska gången i ärendet, d.v.s. vad man ursprungligen avsåg med det allmänna ombudet. Den saken är naturligtvis klar, men därefter har det ju hänt en del. Vad riksdagen — och utskottets behandling — närmast avsåg var väl just frågan om här inte behövs ett ombud som kan tillvarata både allmänhetens och den enskildes rätt. Detta kan måhända tyckas vara en svår uppgift, men visst inte omöjlig, och jag undrar om man inte helt enkelt skulle få en enhetligare och rättvisare bedömning av rättsfallen i hela landet, om man hade en sådan kontroll. Jag tror att de enskilda ärenden, som försäkringsverket per år underställer försäkringsdomstolen, nästan kan räknas på ena handens fingrar. Detta är otillfredsställande. Det är nämligen inte alltid så, att ett verk anser sig böra skicka upp sina egna ärenden till prövning. Om jag får säga min mening till statsrådet, så tycker jag faktiskt inte att det är riktigt att man skall vara tvungen att via press och via interpellerande riksdagsmän dra upp sådana här ärenden till offentligheten. Även om detta tillvägagångssätt är en vedertagen form, som kanske i och för sig behövs som institution, tycker jag inte att det är rationellt, utan frågor av detta slag bör kunna handläggas på ett helt annat sätt. När jag fått svaret, undrade jag om jag kanske hade varit för snabb med min fråga, så att man inte hunnit överväga detta spörsmål i sin fulla räckvidd. Jag kan nämligen inte tänka mig, att man i socialdepartementet är helt okunnig om nödvändigheten av ett allmänt ombud.
Herr talman! Herr Thorsten Larssons sista inlägg föranleder mig bara till den kommentaren, att de ärenden som gäller enskilda människors klagomål till försäkringstomstolen sannerligen inte kan räknas på ena handens fingrar. Vad som i detta sammanhang är utomordentligt viktigt är väl ändå, att vi har det så ordnat att en enskild rredborgare, som anser att han inte fått sin rätt helt tillgodosedd, har denna möjlighet att få den prövad på ett objektivt och sakligt sätt. Det är vad som sker i dag.
Herr talman! För att undanröja det missförstånd, som tydligen har uppstått mellan socialministern och mig, vill jag säga, att jag väl vet att det kommer många ärenden till försäkringsdomstolen. Vad jag avsåg var emellertid sådana ärenden rörande den enskildes rätt, som riksförsäkringsverket självt underställer domstolen för prövning.

Herr talman! Herr Lundin har frågat, om jag kan upplysa när riksdagen Frågan utreds av 1961 års sjukförsäkringsutredning. Utredningen planerar att lägga fram ett betänkande, som bl.a. behandlar denna fråga, under år 1968.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag beklagar att det ännu kommer att dröja flera år innan vi kan förvänta ett förslag i denna fråga. När vi 1963 motionerade om att resebidrag även skulle kunna utgå till patient som fick sådan vård och behandling som det här är fråga om gav jag ett exempel då en läkare förordnar sjukgymnastisk vård åt en patient. Det kan ofta bii upp till 15 behandlingar, och resorna är många gånger dubbelt så dyra som vårdkostnaderna. Det gäller en grupp av sjuka som är i en mycket ogynnsam särställning i förhållande till andra, och jag avsåg med min fråga att få ett besked för att sedan i stället på det kommunala planet försöka utverka en hjälp till dessa människor.

jordbruksdepartementet, herr . statsrådet HOLMQVIST, som yttrade: : - Herr talman! Herr Dahlgren har :frågat om jag anser att domänverket bör delta i anbudsgivning på: jordbruksoch skogsfastigheter med anbud . som kraftigt överstiger en av lantbruksnämnd företagen aktuell och sakkunnig värdering av fastigheterna. Herr Dahlgren har vidare frågat vilka följder jag anser att detta kan få på dels enskilda personers möjligheter att kunna konkurrera om de mest begärliga fastigheterna, dels den allmänna prisnivån på jordbruksoch skogsbruksfastigheter. Vid domänverkets inköp och försäljning av skogsmark tillämpas de värderingsgrunder som redovisas i proposition nr 148 till 1959 års riksdag. Dessainnebär i korthet att skogens väntade avkastning är utgångspunkt vid värderingen.
Herr talman! Herr Carl Eskilsson har frågat vilka värderingsgrunder jag anser bör ligga till grund vid domänverkets markförvärv. Vid domänverkets inköp och försäljning av skogsmark tillämpas de värderingsgrunder som redovisades i proposition nr 148 till 1959 års riksdag. Dessa innebär i korthet att skogens väntade avkastning är utgångspunkt vid värderingen. Avkastningsvärdet beräknas efter samma räntesats som gäller för den s.k. normalräntan. Då särskilda skäl föreligger kan värderingsresultatet jämkas. Mot angivna värderingsgrunder har riksdagen, som behandlat frågan vid upprepade tillfällen, ej haft någon erinran.
Avkastningsvärdet beräknas efter samma räntesats som gäller för den s.k. normalräntan. Då särskilda skäl föreligger . kan värderingsresultatet jämkas. Mot angivna värderingsgrunder har riksdagen, som behandlat frågan vid upprepade tillfällen, ej haft någon erinran.
I det stora antal ärenden om inköp av skog för domänverkets räkning, som avgjorts på min föredragning, har jag varit i tillfälle att konstatera att domänstyrelsen iakttagit nyss nämnda värderingsgrunder. Det skulle i och för sig vara tänkbart att dessa värderingsgrunder kunde ge värden som avvek från prisnivån på den allmänna marknaden.
avgjorts på min föredragning; har jag varit i tillfälle att konstatera att domänstyrelsen iakttagit nyss nämnda värderingsgrunder. Det skulle i och för. sig vara tänkbart att dessa värderingsgrunder kunde ge värden som avvek från prisnivån på den allmänna marknaden. En undersökning avseende kalenderåren . 1962—1966 av domänstyrelsens förvärv av fastigheter på auktioner har emellertid: gett.
En undersökning avseende kalenderåren 1962—1966 av domänstyrelsens förvärv av fastigheter på auktioner har emellertid gett vid handen att domänstyrelsen i nio fall har kunnat förvärva objekt till eller under det i värderingarna angivna beloppet, i ett fall har domänstyrelsen förvärvat objektet till pris som något överstiger värderingsbeloppet.
vid handen att domänstyrelsen i nio fall har kunnat förvärva objekt till eller under det i värderingarna angivna beloppet, i ett fall har dor mänstyrelsen förvärvat objektet till pris som något överstigit värderingsbeloppet.
I icke mindre än 14 fall har domänstyrelsen ej kunnat köpa, eftersom andra köpare har bjudit belopp överstigande <:domänstyrelsens värdering.
I icke mindre än 14 fall har domänstyrelsen ej kunnat köpa, eftersom andra köpare har bjudit belopp överstigande :domänstyrelsens .värdering. Jag anser mig böra framhålla att värdering av skog aldrig kan ske exakt utan att olika värderingsmän, även om de tillämpar samma grunder, kan komma till något olika resultat.
Jag anser mig böra framhålla att värdering av skog aldrig kan ske exakt utan att olika värderingsmän även om de tillämpar samma grunder kan komma till något olika resultat. Ytterligare en omständighet som spelar roll vid bedömningen av det faktiska värdet på en skogsfastighet är dess läge ur arronderingssynpunkt.
Ytterligare en omständighet som spelar roll vid bedömningen av det faktiska värdet på en skogsfastighet är dess läge ur arronderingssynpunkt. Att en köpare, som får en påtaglig arronderingsvinst, kan och bör bjuda ett högre pris än en köpare, som inte kan göra en sådan vinst, framstår för mig som uppenbart.
Att en köpare, som får en påtaglig arronderingsvinst, kan och bör bjuda ett högre pris än en köpare som inte kan göra en sådan vinst framstår för mig som uppenbart. Mot bakgrunden av det anförda anser jag det ej finnas anledning att överväga ändring i de värderingsgrunder som tillämpas för domänverkets markförvärv.
Mot bakgrunden av det anförda anser jag att, domänverkets värderingsprinciper icke utgjort hinder för enskilda personer att konkurrera om begärliga fastigheter och att det ej finns anledning att överväga ändring i de värderingsgrunder som tillämpas för domänverkets markförvärv. '